Herr talman! Jag delar fullständigt statsrådets uppfattning när det gäller dessa aspekter på Ha ga--Brunnsviken-området, och jag gläder mig också åt att statsrådet så klart och tydligt här redo visar att det inte kan bli fråga om någon exploate ring som hotar dessa intressen. Jag beklagar bara att samarbetet inom regeringen på den här punk ten uppenbarligen inte är så bra som det borde vara. I så fall tror jag knappast att det hade varit möjligt att så här helt plötsligt kasta in förslaget om en lokalisering av lärarhögskolan till Haga-- Brunnsviken-området som ett tänkbart alternativ. Eftersom regeringen har uppmanat berörda kom muner att vara mycket restriktiva med att föreslå utbyggnader i det här området, tror jag att man också för egen del i så fall skulle ha varit betydligt mer varsam med att i det här området föreslå ut byggnad av verksamheter som inte nu finns där. De verksamheter som redan är lokaliserade till t.ex. Frescatiområdet, där universitetet finns, kommer naturligtvis också i framtiden att ha krav på expansion. Och det är väl rimligt att man i första hand tillgodoser deras önskemål, när det dessutom finns alternativ för lärarhögskolan.
Jag hemställer att de ärade talarna respekterar de gällande debattreglerna.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anled ning av att de arbetsmarknadspolitiska medlen kan komma att minska till följd av förslag i utbild nings och kulturutskotten. Den vuxenutbildning som bedrivs vid komvux och folkhögskolorna ger vuxna möjligheter att på eget initiativ skaffa sig såväl grundläggande kunskaper som fortbildning. Utbildning både vid de aktuella utbildningsformerna och inom andra delar av ut bildningsväsendet har stor betydelse för den en skilde samtidigt som den ger effekter som påver kar arbetsmarknaden både långsiktigt och kort siktigt. På lång sikt betyder det att Sverige får en arbets kraft som är bättre rustad att klara de krav som ställs på framtidens arbetsmarknad. Den överfö ring av medel som nu är aktuell innebär, i den mån medlen avser heltidsstudier, att trycket på arbets marknadspolitiska åtgärder i någon mån minskar. Läget på arbetsmarknaden är emellertid allvarligt trots regeringens förslag till ökade insatser för att bekämpa arbetslösheten. Det innebär att jag mycket noggrant följer utvecklingen på arbets marknaden.

Herr talman! Georg Andersson är väl medveten om att under förutsättning att det är fråga om hel tidsstudieplatser så blir det fler platser i komvux för samma summa pengar än vad det blir t.ex. upphandlat i AMU. Det finns andra kurser i kom vux som med utgångspunkt i arbetsmarknaden inte är lika intressanta. Georg Andersson talar om regeringens åtgärder. Vi lever med ''arvet'' från den tid då Georg An dersson satt i regeringen och därtill en mycket djup internationell lågkonjunktur. Jag tycker att Georg Andersson rakt upp och ner skall erkänna att så är det. Liksom alla tidigare regeringar, gör vi nu en sum mering under våren och kan bättre bedöma kom mande år. Det har nu gått ett halvår sedan vi arbe tade fram det budgetförslag riksdagen nu behand lar. Vi ser nu över läget på arbetsmarknadssidan, och vi kommer så småningom till riksdagen med ett nytt förslag och en ny bedömning. Så har det varit tidigare, och så är det nu. Det här kan Georg
Herr talman! Börje Hörnlund älskar att tala om ''arvet''. Jag skall inte gå in i den diskussionen nu. Vi har haft den många gånger förr. Situationen är sådan att vi har en rekordhög ar betslöshet, och den skenar. Det är vårt gemen samma problem. Vi socialdemokrater menar att den sittande regeringen i hög grad själv har bidra git till denna utveckling. Jag hade en enkel fråga. Skapar det inte en oro i arbetsmarknadsdepartementet när den borgerliga majoriteten i kultur och utbildningsutskotten be rövar arbetsmarknadsministern 300 milj.kr.? Väcker det inga protester i departementet när man förlorar pengar i ett läge där varenda krona be hövs? Arbetsmarknadsministern säger att situationen ses över och att ett nytt förslag skall föreläggas riskdagen. Innebär det att arbetsmarknadsminis tern skall komma till riskdagen och begära att få tillbaka dessa 300 milj.kr.? Vad spelar då hela denna manöver för roll?
Herr talman! Jag har nu ett förslag som skall be handlas inom kort av riksdagen. Det innebär att till arbetsmarknadsåtgärder skall avsättas 19,6 miljarder kronor.

Georg Andersson säger att jag älskar ''arvet'', men jag hatar ''arvet'' på grund av att det ger så många arbetslösa.

Herr talman! När det gäller utrensningsaktioner, kan jag inte tro att Börje Hörnlund själv tror på modellen att Socialdemokraterna har gjort någon sådan utrensning av de sittande företrädarna av en gammal majoritet som den nu pågår. Jag borde kunna uppmana Börje Hörnlund att se sig runt. Dagligen ser vi hur folk rensas ut från olika poster. Det är inte likt Sverige. T.o.m. företagargrupperna i Arjeplog anser att det här är en mycket märklig hantering av frågan. Dahlberg plockas bort, och med den erfarenhet och det kontaktnät han har innebär det nästan ett hot mot arbetsgruppens möjligheter att leva vi dare. Jag kan inte se något annat än att det här är fråga om något slags kompispolitik. Jag har i och för sig inget emot kommunstyrelsens ordförande. Men naturligtvis skulle man ha utökat gruppen i stället för att sparka en kompetent person.

Herr talman! Jag tackar Börje Hörnlund för sva ret. Jag återkommer till den här saken därför att jag vid tidigare frågetillfälle enbart hade tagit del av den pressinformation som arbetsmarknadsmi nistern gett med anledning av att propositionen av lämnats. Jag sade vid det tillfället att jag, när jag tittat på propositionen, gärna ville återkomma. Nu har jag alltså gjort det. Jag måste säga, Börje Hörnlund, att jag är litet chockad över det sätt på vilket arbetsmarknadsde partementet uppenbarligen numera räknar. I pressinformationen säger Börje Hörnlund och re geringen att man kommer med 39 000 nya platser för ungdomar som skall få s.k. ungdomspraktik. Men om man studerar detta närmare visar det sig, räknat baklänges, att det börjar med att man tar bort 20 000 platser. De 20 000 platserna kostar en viss summa pengar, som redovisas här. De nya 39 000 platserna skall finansieras med samma summa pengar som man tidigare finansierade de Efter att ha räknat på detta måste jag säga, Börje Hörnlund, att jag gärna välkomnar arbetsmark nadsdepartementet att besöka utskottet för att re dovisa på vilket sätt detta är räknat. Jag vet inte om det är fel på min miniräknare eller om det finns någon annan orsak. Men hur jag än bär mig åt får jag inte detta att gå ihop. Summan av kardemumman när det gäller det som vi har räknat ut är att det blir fråga om 10 000 nya platser, och då har jag räknat med billiga platser -- inte med sådana som arbetsmarknadsministern här beskriver. Sedan får vi inte glömma den byrå kratiska hanteringen av denna ungdomspraktik som är under all kritik. Den är att likna vid en by råkratisk lövhög. Blåser man på denna, fladdrar löven i väg över hela planen, arbetsmarknadsmi nistern!
Herr talman! Ingela Thalén har nog inte de lungor som hon tror sig besitta. Jag är övertygad om att förslaget kommer att tåla den blåst som eventuellt kommer. Naturligtvis kommer arbetsmarknadsdeparte mentet mycket gärna till arbetsmarknadsutskottet för att redogöra för hur detta är räknat. Jag tror att Ingela Thalén då kommer att förstå matemati ken. Det här förslaget ryms väl inom den ram som vi har diskuterat. Dessutom innebär förslaget att trycket lättar gentemot arbetsmarknadsfonden, varifrån det kommer att komma mindre pengar. Genom att vi siktar på att unga människor skall få utbildning eller praktik -- de skall inte behöva vara beroende av bidrag -- lättar det också gentemot kommunernas sociala kassor, som i och för sig är hårt ansträngda. Om Ingela Thalén ger sig tid för en riktig genom läsning av förslaget, kommer hon att finna att det är ett bra förslag både med tanke på vad ekonomin tål och för Sveriges ungdomar.
Herr talman! Det är kanske tur att arbetsmark nadsministern inte har känts vid mina lungor. De förslår nog till både det ena och det andra. Jag skall dock inte utnyttja dem nu. Jag är övertygad om att arbetsmarknadsministern har rätt när han säger att de 39 000 platserna skulle rymmas inom den ram som det här är fråga om. Ja, det beror naturligtvis på hur man räknar. Det beror alltså på vilken genomsnittlig A-kasseer sättning man har räknat med, på hur många ung domar man har räknat med skall strömma igenom beträffannde de 39 000 platserna. Det som gör mig oerhört besviken, Börje Hörnlund, är att det när han informerade kammaren var fråga om 39 000 nya platser för ungdomspraktik. Men de betalas genom de 20 000 platser som först tas bort. Det blir alltså 19 000 platser kvar. När jag räknar på detta -- och jag är rätt så bra på att räkna -- kommer jag fram till att det handlar om maximalt 10 000 nya platser. I och för sig är det bra. Vi socialdemokrater återkommer under motionstiden med ett förslag som vi uppfattar som enhetligt och positivt och som möjliggör det som jag tror att Börje Hörnlund vill åstadkomma.

Herr talman! Det förhåller sig precis tvärom. Men den debatten får vi ta senare.

Herr talman! De höjda avgifterna kommer att in nebära att arbetsmarknadsfonden tillförs 2,4 mil jarder kronor. I höstas finansierade regeringen icke genom ar betsmarkndsfonden de åtgärder för 2,2 miljarder som Socialdemokraterna hade förberett. Med so cialdemokratisk politik skulle alltså pengarna till arbetslöshetskassorna ha gått åt i mycket snabbare takt. Till detta skall läggas den gåva till fackförening arna som Ingela Thalén kom med för ett antal år sedan. Det handlar om 2,5 miljarder. Om de peng arna hade fått ligga kvar i fonden skulle det ha rört sig om närmare 3,5 miljarder kronor. Med en socialdemokratisk politik skulle det, i ett så svårt arbetslöshetsläge som det vi nu har, ha va rit så, att ca 8 miljarder mera skulle ha fattats i de här fonderna framöver i jämförelse med vad som är fallet med vår politik. Det skulle ha varit myck etallvarligt.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte arbetsmark nadsministerns räkneexempel. Vad jag talade om var i stället regeringens framställan till riksdagen, som bygger på en viss förutsättning. Denna förut sättning har så att säga fallit. Om regeringen vill återkomma till riksdagen med en annan motivering, är det naturligtvis upp till regeringen att göra det. Vad regeringen nu har gjort är att man har givit arbetsmarknadens par ter, och då framför allt löntagarna, en beskrivning som inte längre är relevant. Det har jag fått klar lagt i och med det svar som jag har fått av arbets marknadsministern. Jag vill återkomma senare, arbetsmarknadsminis tern, för att ha en diskussion om skälet till den här obligatoriska försäkringen. Dessutom vill jag gärna återkomma för att diskutera de direktiv som givits. Det finns nämligen all anledning att höja på ögonbrynen när det gäller regeringens synsätt i fråga om dessa direktiv. Men det kan tas upp i en annan diskussion.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för ett utför ligt och mycket klargörande svar.

Risken har blivit akut att vissa skolor i praktiken blir forum för hets mot folk grupp, för brottslig verksamhet, inom ramen för undervisningen. Bakom detta ligger, möjligen med något undantag som belyses av en egenartad artikel i Dagens Nyhe ter för en tid sedan, sannolikt en monumental aningslöshet på vissa håll, en historielöshet, ett slags hållningslöshet inför skolans grundläggande uppgifter, där tanken om allsidighet och opartisk het har drivits så långt att man t.o.m. är opartisk i fråga om lögn och sanning. Ett annat exempel på dessa tendenser fick vi vid en utfrågning härom veckan då historikern Helene Lööw berättade att hon ibland blivit uppringd av lärare som säger att de skall ha en studiedag i skolan om rasism. Så frå gar de om hon känner till någon bra, trevlig ung pojke från VAM som kan komma och stå för den typen av åsikter, utan att skolan tar ställning över huvud taget. Det skolministern nu säger om skolans ansvar att klargöra den historiska sanningen är utomordent ligt glädjande. Jag vill ändå ställa en följdfråga: Är skolministern också beredd att i läroplaner framöver verka för att det kommer att finnas en uttrycklig hänvisning till nazismen och den typ av förbrytelser som nazister gjorde sig skyldiga till? Kan man också tänka sig att på något sätt kart lägga vilken omfattning den här typen av propa ganda har fått?

Herr talman! Jag har naturligtvis förståelse för att det är svårt att utlova en viss skrivning innan man ens börjat överväga hur texten skall läggas upp. Jag vill bara understryka att det här är fråga om vårt århundrades kanske mest centrala mänskliga erfarenhet över huvud taget alla kategorier och ett i världshistorien unikt brott. Dessutom är det na turligtvis inte fråga om olika historietolkningar. Det finns inte heller i det svar som skolministern har givit något spår av sådana föreställningar, utan det är fråga om att de människor som bedri ver denna progaganda och lyckats komma in på några skolor på temat att förintelsen är påhittad, hopljugen av judarna, gör detta i det alldeles up penbara syftet att rehabilitera nazismen och där med bereda väg för nya brott av samma slag. Nå got annat syfte kan inte tänkas. Därför vill jag skicka med skolministern uppmaningen att mot denna bakgrund tänka en gång extra på hur läro planen till sist skall formuleras.
Herr talman! Jag kan säga så här: Möjligen är jag offer för skolbyråkratin, men jag tror att det är korrekt att det inte skall skrivas in i läroplanen, som är det övergripande dokumentet, eller i alla fall det mera principiella dokumentet. Därutöver upprättar vi kursplaner och mera detaljerade an visningar om vad vi anser att eleverna bör få sig till livs i våra grundskolor och gymnasieskolor. I det sammanhanget skulle det förvåna mig mycket om man inte påpekade att nazismen och det som har hänt i Tyskland är någonting som alla elever skall få ta del av. Egentligen är vi kanske mer över ens än vad det verkar. Men det är snarast i kurs planerna, inte i läroplanen, detta skall skrivas in.
Herr talman! Jag kan väl göra skolministern säll skap i snubblandet på skolbyråkratins termino logi. Det viktiga är naturligtvis att detta klargörs i de relevanta dokumenten. Där har skolministern ett betydande ansvar.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att föra in det nor diska samarbetet i den nya läroplanen för grund skolan. Jag har nyligen besvarat en fråga med samma in nehåll här i kammaren, men jag skall gärna upp repa det svar jag då gav. Till att börja med vill jag understryka vikten av att skolan förmedlar kunskaper såväl om det nordiska kulturarvet som om de nordiska språken och det nordiska samarbetet. I regeringsdeklarationen slås det fast att det nor diska samarbetet måste utvecklas samt att det finns förutsättningar för att på nytt stärka samhö righeten och samarbetet mellan de nordiska län derna. Detta gäller inom många olika områden, där t.ex. skolan utgör ett viktigt område. Den ökande internationaliseringen gör att det blir alltmer angeläget att förmedla och stärka det nor diska kulturarvet och den nordiska samhörighe ten. I utbildningsdepartementets bilaga till bud getpropositionen framhålls kulturarvets växande betydelse i en föränderlig värld. I direktiven till läroplanskommittén betonas vikten av att förstärka skolans undervisning om det ge mensamma europeiska kulturarvet. Det anges också att frågan om förståelse och respekt för såväl inhemska minoriteter som andra folks kulturarv skall genomsyra undervisningen samt att sådana frågor som t.ex. kulturarv och internationalise ring skall ingå i kursplanerna för flera ämnen. I direktiven anges dessutom att läroplanskommittén i sitt arbete bl.a. skall utgå från nu gällande läro planer. I dessa ingår olika frågor som rör de nor diska länderna. Jag förutsätter således att frågor som rör nordiska spörsmål kommer att bli väl tillgodosedda i det förslag som läroplanskommittén kommer att avge till regeringen.

Herr talman! I debatten om den här frågan förra gången framhöll jag att jag förväntar mig att så snart som möjligt få ta del av Föreningen Nordens undesökning, eftersom jag vid en uppvaktning före jul fick presenterat en del av de tankegångar som låg till grund för undersökningen. Tyvärr har jag ännu inte fått ta del av den, och det tycker jag är litet tråkigt. Men jag tänker inte ge mig när det gäller att få läsa den ordentligt. I samband med denna uppvaktning diskuterade jag tillsammans med Föreningen Nordens repre sentanter dessa frågor ganska ingående, och jag hade också med mig tjänstemän, bl.a. den tjänste man från grundskoleenheten som ingår i läro planskommittén. Man kan nog vara rätt förvissad om att de synpunkter och behov som finns på det här området är väl tillgodosedda i det egentliga ar betet. Jag avser inte att ge några tilläggsdirektiv. Läro plansarbetet är tyvärr mycket komplext och om fattande. Man skulle önska att man fick skriva en roman på en gång. Men det låter sig inte göras. Jag tror tvärtom att det bästa sättet att få med syn punkter är den här typen av frågor i riksdagen, där jag också har varit tydlig. Det är sådant som läroplanskommittén och dess sekretariat tar till sig och som ligger till grund för arbetet. Jag kommer att bevaka att dessa frågor behandlas framgent i arbetet. Det är jag övertygad om att även de olika remissinstanserna kommer att göra när förslaget till den nya läroplanen kommer ut i höst.

Fru talman! Vi har gjort, och gör, det möjligt för regeringen att föra sin politik. Jag är övertygad om att regeringen är medveten om det. Vi försöker att ta det stora ansvar som det innebär när man i många och viktiga frågor är den som fäller avgörandet. Det flesta viktiga frågor är tyvärr blockskiljande, och det innebär låsningar. Det ger oss naturligtvis utomordentliga möjligheter att påverka besluten. Jag skulle ändå vilja se en mer pragmatisk hållning i arbetet i riksdagen. Hans Gustafsson var något inne på det. Hans Gustafsson är väl en av de största pragmatiker som vi har, en av de fina gamla gråsossarna. Jag tycker att vi skall arbeta på ett annat sätt i utskotten. Utskotten är, som alla vet, forum där man klubbar igenom beslut, men det är väldigt svårt att över huvud taget få i gång en diskussion. Diskussioner förs i stället utanför utskotten, i korridorer, i förmöten osv. Det vore nyttigt att komma från de låsningar som blockpolitiken ger. Det finns nämligen både nyttiga och bra förslag hos alla -- oavsett blocktillhörighet. Låt oss släppa litet på prestigen. Låt oss inte snubbla på retoriken. Låt oss försöka ta fram förnuftiga förslag. Det är allmänt bekant att vi stödjer regeringen till väsentlig del. Vi vill avancera snabbare. Vi vill vara litet tuffare i vissa sammanhang, och vi vet att det är svårt att skrapa på de olika anslagen. Alla särintressen kommer genast fram när man trampar in på deras mark. Regeringen genomför emellertid en systemförändring, vilken vi också står bakom. Vad som har komplicerat bilden är att regeringen med besk medicin försöker genomföra ett slags politik samtidigt som vi har den kanske värsta lågkonjunkturen någonsin -- i varje fall i mannaminne. Det måste leda till att man får tänka litet annorlunda och fatta litet annorlunda beslut. Våra arbetslösa är ju en resurs -- inte något annat -- och den resursen måste vi få utnyttja. Jag vet inte hur vi betraktar den egentligen, men den slösas ofta bort. När vi betalar för människor, vilket vi naturligtvis skall göra, skall vi också se till att något blir uträttat. Man kan jämföra med företagsvärlden som vi, som kommer därifrån, kanske känner till mera. I varje sunt arbetande företag finns alltid ett antal s.k. egna arbeten liggande på lager, färdiga för att sättas i gång. I de flesta verksamheter förekommer det svängningar i konjunkturen eller anhopningar av arbetsuppgifter. Det innebär ledig personal emellanåt. Den personalen sätter man inte på bänken eller -- ännu värre -- skickar hem och betalar för, utan man ser till att den får utföra nödvändiga underhållsarbeten. Det finns alltid sådana möjligheter. Med den insyn jag hittills haft tycker jag att staten rent allmänt och historiskt har väldigt dåliga förberedelser för dåliga tider. Det är ändå så att vi har en cykel, och vi har hög och lågkonjunkturer. Det kan vara olika intervall på dem, men de kommer alltid. Man vet att det kommer en lågkonjunktur efter en högkonjunktur. Varför har man inte förberett sig och gjort de nödvändiga förberedelserna för att så att säga kunna trycka på knappen, när de dåliga tiderna faller in? Nu börjar man i stället utreda vad man skall göra för något. Vad blir då resultatet? Ja, det har vi sett gång på gång. När man är färdig med förberedelsearbetet och arbetet med de satsningar som skall göras på t.ex. infrastrukturen kommer i gång, har konjunkturen börjat vända uppåt. Det innebär att man i stället spär på inflationen. Jag skulle verkligen vilja föreslå, oavsett vilken regeringen som sitter, att den gör dessa förberedelser. Det är litet sent påtänkt nu, men desto snabbare måste vi agera. Det finns saker, det är jag helt övertygad om, som man med litet mindre byråkrati kan komma i gång med. Alla investeringar som vi gör i infrastukturen är lönsamma på sikt. De kan lånefinansieras och behöver alltså inte gå över budgeten. Vi kan använda företagens kreativitet. Vi kan låta företagen vara med i finansieringsupplägget. Vi kan erbjuda dem möjligheter på olika sätt, vara litet okonventionella i detta sammanhang. Låt oss använda de arbetslösa som en resurs. Då får vi göra vissa undantag och fatta vissa dispensbeslut. Vi har väckt motioner i denna riktning. Jag har talat om dem flera gånger under de senaste veckorna med arbetsmarknadsministern. Det var glädjande att i torsdags höra att i varje fall ett av de förslag som vi har väckt faktiskt lett till ett beslut i regeringen. Det är ju roligt. Vi vet att regeringen månar om företagens möjligheter långsiktigt. Det är bra, och det ställer vi helhjärtat upp på. Men de måste också få chans att överleva fram tills det blir resultat av den förda politiken. Den är rätt och riktig, och den måste vi genomföra, men det tar tid innan de positiva effekterna uppstår. Sedan har vi det här problemet med bankerna. Gud vet var det kommer att sluta någonstans. Jag vet inte vad finansministern kan ha för informationer, men de informationer vi får från olika håll är skrämmande. Det verkar som att vi än så länge bara har sett toppen på ett isberg vad gäller bankernas förluster. Vart skall det i så fall barka i väg för dem som skall använda bankerna som en källa för att få sitt drift och riskkapital? Vi har ställt ett förslag, som är väl bekant för regeringen och förmodligen också för kammaren, om att använda en del av löntagarfondernas kapital till att inrätta en investeringsbank. Den skulle ha just den effekt som jag efterlyser, nämligen en snabbinsats. Detta kapital består visserligen nästan helt av börsaktier, men det har t.ex en likviditetsdel på ca 3,5 miljarder, vilket skulle kunna innebära en omedelbar insats. Dessutom är det en fördel att ha det i form av en bank, för en bank kan låna upp fyra fem gånger sitt eget kapital och skulle kunna bli en betydande resurs. Jag är övertygad om att detta skulle få väldigt positiva effekter på marknaden. Det är positiva signaler som marknaden behöver. Marknaden fungerar som vi människor, den måste få positiva signaler. Som sagt är jag övertygad om att det skulle bli en våldsamt positiv signal till marknaden om man tillät en sådan här bank. Det skulle också vara ett slags blåslampa bakom de redan etablerade bankerna, som över en natt skulle få en annan syn på sina kunder och inte skulle vara så negativt inställda. De är naturligtvis i princip inte negativt inställda till att låna ut pengar till sina kunder, men nu har vi sett den hemska pendeleffekten. Bankerna har lånat ut pengar till fel ställen och gjort stora förluster. En stor del av deras kreditmöjligheter har därmed låsts. Jag vill verkligen be att finansministern tänker en gång extra och försöker diskutera detta med sina regeringskolleger. Vi ställer gärna upp på dessa diskussioner. Vi har funderat mycket på detta, och vi har diskuterat med marknadens folk. Vi har mycket att komma med därvidlag. Den nya stora organisationen för småföretagarna är nu helt plötsligt inne på att eventuellt starta en egen bank. Det hörde vi i nyheterna bara för ett par dagar sedan. Det är allvarliga funderingar. Jag hörde dessutom på nyheterna för bara en liten stund sedan att Volvo funderar på att starta en intresseförening för sina löntagares pengar. Det är ytterligar en bank som i så fall är på väg att uppstå. Där rör det sig om 17 miljarder. Sedan något positivt: Hong Kong-börsen går upp. Hong Kongs största bank har visat ett lysande resultat. Låt oss ta detta som ett tecken på att konjunkturen är på väg att förbättras. Litet om budgetperioderna. Vi har budgetperioder som skär halvårsvis, medan Europa, som vi snart skall in i, har sina budgetperioder kalendersårsvis. Det har även våra nordiska grannar. Det har pågått diskussioner om sådant länge, såvitt jag förstår, och jag tycker att det vore förnuftigt att införa detta i Sverige så fort som möjligt inför vår anpassning till Vi återkommer ofta också till fattigpensionärernas situation, inte minst pensionärernas förmögenhetssituation och förmögenhetsskatt. Det är ganska fantastiskt -- det har jag sagt förut i riksdagen -- att se vem som betalar mest förmögenhetsskatt. Merparten av förmögenhetsskatten kommer från våra pensionärer. Jag tycker att det är en tankeställare, när vi samtidigt har en grupp pensionärer som t.o.m. lever under existensminimum. Det är en skamfläck som vi snabbt gemesamt borde göra någonting åt. Sedan några ord till Hans Gustafsson. Han är en klok man som jag beundrar, och mycket av det han sade skulle kunna passa in i dagens politik, även om det har socialdemokratisk färg. Däremot tycker jag kanske att socialdemokraterna låst sig litet grand i byggfrågan. Vi har fått en för stor byggsektor. Det är smärtsamt att dra ner på den, men det måste vi göra. Det är ingenting att göra åt det. Men det stora problemet inom byggsektorn och orsaken till att vi har fått så hemska priser är att det saknas konkurrens inom byggområdet. Det är någonting som verkligen måste åtgärdas. Jag håller med Hans Gustafsson om att vi naturligtvis skall använda byggsektorns resurser till att göra det som skall göras nu. Sätt fart på ROT-programmet, och sätt fart på reparationer av skolor och annat. Låt företagen vara med och privatfinansiera detta. Vi är uppenbarligen överens om att det är nödvändigt att bygga ålderdomshem. Låt de stora byggföretagen bygga, bekosta och hyra ut ålderdomshem. Då kommer vi snart att få tillräckligt med ålderdomshem, och vi kommer att få dem till priser som jag tror är lägre än om man gjorde på ett annorlunda sätt. Vi har nu väldigt bra förutsättningar för att få hit utländska investerare. Vi har en bra struktur, välutbildad personal osv., men vi behöver vidta mer aktiva åtgärder för att få hit dessa investerare. De vet inte hur bra det är här, om vi inte talar om det för dem på ett kraftfullt sätt. Låt oss lägga litet pengar på detta, och låt oss skicka rätt sorts människor ut i världen för att tala om vilka möjligheter det finns här i landet, inte minst med hänsyn till att vi nu skall gå in i EG. I utskottsbetänkandet står det en del underligheter angående turismen. Det förefaller inte som att man kan få folk att förstå att om skatterna sänks på världens största näring, blir det en effekt. Det blir naturligtvis en ökad försäljning, dvs. det kommer hit fler människor, vilket i stället leder till större skatteintäkter. I utskottet har man kommit fram till motsatsen. När det gäller kommunerna håller jag inte med Hans Gustafsson. Det finns en betydande rationaliseringspotential i kommunerna och väldigt mycket att göra. Det är smärtsamt för kommunerna nu när det skall till ett nytänkande. Utskottet skall på torsdag och fredag diskutera med kommunerna, och då skall vi ta upp dessa frågor. I detta sammanhang efterlyser jag kommuninnevånarna och deras idéer i diskussionen. Fru talman! Jag ser att min taletid håller på att ta slut. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2